Herr talman! När ledamöterna har läst detta betänkande från bevillningsutskottet har de säkert fått det intrycket, att skrivningen har skett på ett sätt som visar en stor uppskattning av idrottsrörelsens allmänna verksamhet. Många hade nog en förhoppning om att yrkandet i den reservation som är fogad till betänkandet skulle bli enhälligt antaget av utskottet. Så blev emellertid inte förhållandet, utan lottmajoriteten förordade en särskild skrivelse till Kungl. Maj:t med hemställan om utredning av speciella spörsmål. Låt mig då först säga när det gäller amatöridrotten i stort, att det överväldigande antalet utövare inte har några som helst bekymmer när det gäller beskattningen av idrottspriser. Det är en relativt liten grupp elitidrottsmän, som anser att deras priser är oskäligt hårt beskattade för närvarande. Det är nog inte helt med verkligheten överensstämmande, ty riksskattenämndens schabloner när det gäller avdrag och värderingar är av den karaktären, att man har sökt tillmötesgå dessa inkomsttagare så långt det har varit möjligt. Jag vill vidare påpeka, att det försiggår överläggningar, eller skall vi säga förhandlingar, mellan Riksidrottsförbundet och riksskattenämnden om på vilket sätt man ytterligare skulle kunna förenkla och kanske liberalisera dessa beskattningsregler. Dessa överläggningar är ännu inte avslutade. Om man ser efter vad utskottets majoritet vill, finner man, att det pekar på ett antal punkter och bl.a. säger: »Konfliktsituationen mellan <beskattningsregler och amatörregler bör därvid uppmärksammas». Menar utskottsmajoriteten, att en av Kungl. Maj:t tillsatt utredning skall börja på att tala om vad som är amatörregler inom idrottsvärlden? Det tycker jag skulle vara en mycket främmande uppgift för en kunglig kommitté, som skall reformera beskattningen. Denna schism hänger naturligtvis samman med att priser av större värde eller direkta inkomster ju inte är förenliga med amatörreglerna i allmänhet. För det stora flertalet uppgår prissummans värde naturligtvis inte till mer än 500 kronor per år, det är självklart. Bifalles förslaget om en skrivelse till Kungl. Maj:t, tror jag att idrottsutövarna löper vissa risker. Det är nämligen nog inte möjligt att besluta om generella regler för vissa inkomstslag, vilket utskottsmajoriteten tycks tro. Det riktiga är väl att vederbörande fria idrottsorganisationer får fortsätta att söka komma fram till en lösning av eventuella konfliktsituationer. Taxeringsmyndigheterna har ingalunda något speciellt intresse av att klämma till idrottsutövarna vid värderingen av deras priser. Vi reservanter har velat betyga vårt intresse för idrottsverksamheten i allmänhet. Det stora flertalet idrottsutövare har ingen som helst känning av beskattningsreglerna' på detta område, men för ett antal elitidrottsmän kan det naturligtvis uppstå problem. De problemen löser man inte genom att riksdagen begär att det tillsätts en kommitté med uppgift att utarbeta regler. Om så sker, blir anvisningarna stelare än någonsin, och jag tror att resultatet därigenom blir sämre för idrottsmännen. Herr talman! Jag hemställer om bifall till reservationen.

Herr talman! Inledningsvis vill jag påpeka, att man i fråga om beskattning över huvud taget bör finna normer som är hållbara. Vad beträffar idrottsfolkets priser vet vi att det på grund av speciellt nitiska taxeringsmän på vissa håll i landet har uppstått en rätt stor irritation. Jag behöver inte nämna någon vid namn, men saken har diskuterats i bevillningsutskottet, och de personer som det är fråga om är kända.

Det är en av anledningarna till att vi anser att man här bör finna en schablon som ligger betydligt över vad som nu tillämpas. Utöver detta skulle jag vilja anföra att på det hela taget ingen idrott — som jag ser det — kan leva vidare om man inte har stjärnidrottsmän. Det är deras prestationer som skapar bredden. Vi vet att idrottsrörelsen i dag har en ledande ställning bland ungdomsorganisationerna.

Det är riktigt som bevillningsutskottets ordförande säger, att majoriteten i viss mån har påstått att en förutsättningslös utredning skulle kunna finna normer som anpassas till amatörreglerna på ena eller andra sättet. Ja, herr Kinna-Ericsson, det är väl alltid så att förutsättningslösa utredningar bör pröva alla de olika vägar som man eventuellt kan beträda. Min bestämda uppfattning är — det har jag redan antytt — att man bör finna en väg som ger önskat resultat och därmed främjar ungdomens fysiska och psykiska fostran i vårt samhälle. Herr talman! Innan jag yrkar bifall till utskottets betänkande skulle jag vilja ställa en fråga till reservanterna.

Om exempelvis bevillningsutskottets ärade ordförande har en son eller dot ter och med hänsyn till sin inkomst eller av andra skäl finner det lämpligt att skänka vederbörande 2000 kronor, så är det beloppet skattefritt för mottagaren.

Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! Herr Sundin tog som exempel, att om jag har en dotter eller en son som jag skänker 2000 kronor så slipper vederbörande skatta för det beloppet. Det är, herr Sundin, ju ingen prestation från min sida. Om jag ger bort 2 000 kronor har jag skattat för dessa pengar tidigare. Det var därför inte något relevant exempel. Det är samma sak med de där potentaterna — landshövdingen eller biskopen — som herr Sundin talade om. Om de får en gåva finns det väl ingen som gör gällande, att de har utövat en prestation. Bidragsgivaren får ju skatta för pengarna, och han får inte göra något avdrag i sin deklaration för gåvan. Idrottspriserna är ju till för att belöna en idrottsprestation. Då säger herr Sundin, att dessa idrottsmän har fått anstränga sig väldigt mycket för att komma i en sådan position att de kan erövra priser. Men, herr Sundin, vi kan väl inte säga att de som anstränger sig särskilt mycket skall få skattefrihet för den sakens skull! Tag t.ex. muraren som jobbar på ackord och tjänar ett par, tre tusenlappar extra. Han anstränger sig otvivelaktigt. Skall han få skattefrihet för dessa pengar? Det är ju att märka att idrottsmännen får göra avdrag för alla sina kostnader. Det sägs i upplysningar från Riksidrottsförbundet att man där numera tillämpar de statliga reseoch traäktamentsreglementena. Det är självklart att avdrag skall få göras för varenda krona upp till den nivå som reglementena bestämmer. Herr Sundin har också en alldeles speciell uppfattning här det gäller »förutsättningslösa» utredningar. De av kammarens ledamöter som är intresserade kan ju läsa sista stycket i majoritetens skrivning. Om jag kan läsa rätt innantill har majoriteten där klart och tydligt sagt, att den avser en skattelättnad för idrottsmännen. Är det förutsättningslöst? Såvitt jag förstår innebär skrivningen en direkt beställning från riksdagen sida. Jag kan aldrig föreställa mig att nuvarande Kungl. Maj:ts regering skulle sätta i gång en sådan utredning, om riksdagen beslutade en sådan. Den är opraktisk, icke genomförbar. Administrativt skall dessa frågor handläggas på ett annat sätt. Jag tycker att idrottsrörelsen och de statliga myndigheterna har kommit en god bit på väg. Låt dem fortsätta — med det beskedet att riksdagen har en allmän välvillig inställning till dessa beskattningsfrågor. Om det nu skulle vara så, som herr Sundin säger, att en och annan person inom skattebyråkratin går hårt fram, får den saken justeras med andra metoder än sådana att det skrivs generella regler för hur myndigheterna skall bedöma idrottspriser av varjehanda slag. Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Det är ju ingen nyhet som = bevillningsutskottets ordförande presenterar när han säger, att han aldrig kan tänka sig att nuvarande regering skulle kunna vara med om en skattelättnad för prestationer av det slag vi här talar om. Det betyder ju bara omskrivet, att regeringen inte skulle ha samma känsla för idrottsfolket som vi har i denna fråga. Det innebär väl endast ännu ett undertecknande av den reservation, som har förts fram i detta sammanhang. Sedan vill jag säga, att det nog ändock var ett relevant exempel som jag angav. Skattefriheten för dessa 2000 kronor gäller ju mottagaren av pengarna, inte den som ger pengarna. Under sådana förhållanden är exemplet relevant.

Detta torde göra det så mycket mer nödvändigt att den nuvarande schablonen överges och att beloppet om möjligt höjs. Vi har visserligen när det gäller den förutsättningslösa utredningen preciserat vissa önskemål, men det är väl ändå så, herr Ericsson, att varje utredning har möjligheter att pröva vad som är möjligt och inte möjligt att genomföra. Och det som reservanterna i detta sammanhang vill är att det skapas en större rättvisa för idrottsmännen än vad som för närvarande är fallet.
Herr talman! Jag känner ett behov av att erinra herr Sundin om att man inte får citera på det sätt som han gjort! Herr Sundin kom fram till att jag hade menat att den nuvarande regeringen inte vill ha generösare beskattningsregler. Jag har aldrig sagt något sådant, och mitt anförande går inte att tolka på detta sätt. Men ingen ledamot av denna kammare kan påstå att det blir generösare beskattningsregler för idrottsmännen, om den begärda skrivelsen till Kungl. Maj:t kommer till stånd, än vad som kan uppnås genom den nu praktiserade metoden, nämligen att de fria organisationerna förhandlar direkt med
Herr talman! I reservanternas skrivning hänvisas till att det pågår överläggningar mellan riksskattenämnden och Riksidrottsförbundet. Jag tror inte jag misstolkar situationen efter de föredragningar och diskussioner, som förekommit i bevillningsutskottet, om jag antar att dessa överläggningar icke kommer att leda till något resultat. Icke minst av denna anledning anser vi att den utredning vi föreslår är nödvändig.
Herr talman! Det har inte förekommit något vid föredragningarna i bevillningsutskottet, som säger att dessa förhandlingar inte kommer att leda till ett resultat. Herr Sundins påstående är taget fullständigt fritt ur luften. Senast i dag på morgonen hade jag ett samtal med Riksidrottsförbundets ordförande, som är ledamot av Sveriges riksdag, och denne gav uttryck för den meningen — som jag hoppas att han offentligt tillkännager i andra kammaren — att dessa frågor skall handläggas på ett sådant sätt att det inger ömsesidigt förtroende. Förhandlingarna har ingalunda avbrutits utan det föreligger aktuella skrivelser i detta sammanhang.
Herr talman! Till herr Sundin vill jag bara säga, att det ofta händer att vi är överens om målet och slutresultatet.
Herr talman! Till det sista vill jag bara genmäla, att beskattningen över huvud taget, vilket område det än gäller, inte har något samband med överläggningar som kan förekomma, utan är beroende av den lagstiftning som finns på området i fråga.
Men det kan råda delade meningar om sättet att nå det resultatet — och det är väl det vi diskuterar i dag.
Sedan står fältet fullständigt fritt för olika taxeringsmyndigheter att tolka den efter de linjer som de anser lämpliga.
Herr talman! Herr Sundins senaste påstående gick ut på att det måste finnas en lagstiftning för att skatteförfattningarna skall kunna tillämpas. Vad är det som framgår av det betänkande vi nu behandlar? Jo, att riksskattenämnden har utgivit anvisningar om vissa schablonregler. Dessa anvisningar är emellertid inte tvingande för den lokala taxeringsmyndigheten, men de är riktlinjer för dess arbete. Man följer alltså inte någon speciell skattelagstiftning utan tillämpar bara vissa anvisningar.
Herr talman! Detta börjar nästan bli samma följetong som frågan om vi i vår framtida konstitution skall ha en eller två kammare i riksdagen! Det finns väl ingen större anledning att fortsätta debatten, eftersom denna fråga inte är av samma stora betydelse, men jag har den bestämda uppfattningen att utskottets ordförande försöker att förenkla problematiken för att om möjligt behaga idrottsfolket. Det är ändock så, att varje taxeringsmyndighet måste ha en lagstiftning att följa för att kunna genomföra beskattningen av objekten i fråga.

Herr talman! Efter detta nog så animerade meningsutbyte mellan två giganter i bevillningsutskottet kan det väl förefalla nästan som en antiklimax att en enkel ledamot av denna kammare uppträder. Emellertid har jag i viss mån ett förflutet i detta sammanhang. Jag tog mig nämligen orådet före att 1963 fråga finansministern om dessa ting, och detsamma har jag gjort i år. Jag måste säga att jag vid bägge tillfällena fått en stark känsla av att finansministern gärna skulle se att man kunde få fram en sådan tillämpning av gällande bestämmelser, att man åstadkommer så litet irritation som möjligt. Ty det är uppenbarligen på det sättet att vårt land i stora delar av världen, som har intresse för elitidrott, har varit föremål för en mindre trivsam uppmärksamhet i detta sammanhang. I vissa organ har man väl nästan dragit ett löjets skimmer över den behandling som Sveriges folk ger sina mest framstående idrottsmän. Jag vill understryka vad som här har sagts om att elitidrotten är helt nödvändig för att få fram en bredd i idrottsutövningen. Det är därför vi skall vara aktsamma om våra toppidrottsmän och försöka ännu mera befrämja deras intresse för idrottsutövandet. När jag 1963 fick svar från finansministern tillät jag mig understryka några ord, som jag hoppas skall bli bevingade, nämligen att »några småtterier inte skall tillämpas i detta sammanhang». Av svaret fick jag en bestämd uppfattning om att han gärna vill göra det bästa av saken.

Men jag vill också samtidigt säga att den debatt som nyss fördes har förtagit en del av det goda intryck som man får när man läser skrivningen.

Det är, herr talman, särskilt det praktiska värdet som jag vill understryka. När det gäller amatöridrott har man all anledning att säga att detta värde inte är särskilt stort. Som alla vet kan en amatöridrottsman inte försälja sina priser utan att bli förklarad professionell. Genom lottens hjälp har utskottsmajoriteten, som här har sagts, kommit att vid delningen av utskottet förorda den första motionen. Beträffande min motion har utskottsmajoriteten sagt, att i den mån den inte är besvarad genom skrivningen skall den icke föranleda någon åtgärd. Jag har emellertid vid min bedömning funnit att jag är tillfredsställd med utskottsmajoritetens skrivning, även vad det gäller min motion, eftersom en utredning självklart också måste komma att ta hänsyn till den speciella tankegång som jag har anfört i motionen. Herr talman! För att nu i någon mån ge prov på den självtukt, som jag häromkvällen hade anledning att tala om från denna plats, skall jag inte orda vidare i denna fråga utan ber att få instämma i yrkandet om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Motsättningen mellan utskott och reservanter är säkerligen inte så stor som kammarens ledamöter kanske fick intryck av under första delen av debatten här. Det är givetvis en något knepig sak att skattemässigt komma till rätta med frågan om idrottsmännens priser, men även reservanterna ger i sin försiktiga skrivning uttryck åt att det finns områden av detta problem, som inte är tillfredsställande. De pekar på några sådana. Det är väl på det sättet, att beskattningen av idrottsmännens priser inte riktigt passar in i vårt skattesystem, ty här är det fråga om prestationer som inte är av samma natur som vanligt arbete och vanlig tjänst. Jag skall, herr talman, tillåta mig, eftersom här sagts så mycket redan, att peka på bara en enda sak som i detta fall är säregen för idrottsmännen, och det är den mycket långa tid de måste ägna åt förberedande träning. Det kan ju vara så att en idrottsman får arbeta i åratal innan han kan erövra ett pris, och envar vet ju att han får försaka mycket av fritid och att han får satsa hårt på sin förberedelse. Det är en sak som sedan inte kommer in i skattebilden. Man kan invända att idrottsmännen själva har nöje av sin träning och att de gör det för sin egen trivsel, men när man nu skall ge sig in på att skattemässigt bedöma prestationen måste man ha denna sak med i bilden. Herr talman! Jag vill endast peka på denna detalj av problemet och yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Som aktiv idrottsledare har jag naturligtvis svårt att tiga still, utan jag vill gärna säga några ord i detta ärende. Jag vill då först med tillfredsställelse konstatera den stora uppskattning, som man tydligen allmänt har när det gäller idrottsrörelsen. Man tycks också allmänt inse betydelsen av att vi har elitidrottsmän. De är nödvändiga för att vi skall få fart på breddidrotten, som ju ytterst är det väsentliga. Som jag har uppfattat saken har både utskottet och reservanterna klart uttalat, att de önskar en generösare inställning vid beskattningen av idrottspriserna. Man är uppenbarligen Ööverens om målet. Det är om vägarna som meningarna är delade. Jag skall villigt erkänna att man härvidlag kan vara tveksam. Majoriteten vill ha en särskild utredning, medan reservanterna mera litar till de överläggningar som pågår mellan Riksidrottsförbundet och riksskattenämnden. För egen del beklagar jag att ärendet inte varit remitterat till Riksidrottsförbundet. Då kanske diskussionen här i dag kunde ha uteblivit. Jag vill endast uttala den förhoppningen, att man vilken väg riksdagen nu än väljer i detta ärende skall komma fram till ett snabbt och generöst resultat så att man får bort den irritation som råder på detta område. Frågan kan ju inte heller vara av den omfattningen att den kan ha något som helst inflytande på det statsfinansiella läget!

Herr talman! Efter behandling av motionerna I: 330 och II: 419 har utskottet i sitt utlåtande yttrat: »Enligt utskottets mening är det angeläget att kommunerna får ersättning för sina kostnader för fritidsbebyggelsen. Utskottet förutsätter därför att Kungl. Maj:t ägnar frågan särskild uppmärksamhet. Med hänsyn till att fritidsutredningens förslag f. n. är föremål för Kungl. Maj:ts prövning saknas emellertid anledning biträda skrivelseyrkandet i motionerna.» Kommunernas inkomster kan under själva exploateringstiden många gånger vara otillräckliga. Byggnadslovsersättningen svarar i regel mot den normala kostnaden. Många byggnadsärenden kan bli mycket komplicerade med upprepade besök på byggnadsplatsen och med besvärsfrågor kanske till högsta instans. Eldsläckningsberedskap och släckningsarbete för sådana fritidsområden kan innebära mycket kostsamma uppgifter för kommunerna. Hälsovårdsnämndens bevakning av hälsovårdsstadgan och byggnadsplanebestämmel Ang. villabeskattningen m.m. sernas efterlevnad i sanitära frågor kräver mycken tid. Väghållningen till fritidsområdena medför stora kostnader för vägsamfälligheterna och allt oftare får kommunerna träda in. Olycksfall och sjukdom kan inträffa, vilket sätter sjukvårdsorganisationen på svåra prov. Många fler exemplar skulle kunna anföras på kostnader, som kan beröra kommunerna i samband med fritidsbebyggelsen. Herr talman!

Herr talman! I det särskilda yttrande som avgivits av oppositionens utskottsledamöter i anslutning till motionerna I: 18 och II: 26 anser man att frågan om de stora familjerna och villabeskattningen bör prövas i ett annat sammanhang, och med detta får jag som motionär förklara mig nöjd. Ett av utskottets argument för avstyrkandet av motionen är enligt min åsikt godtagbart, nämligen det som gäller kontrolloch tillämpningssvårigheter. Men när jag läser att de i motionen föreslagna reglerna skulle vara någonting »helt främmande för svensk beskattningsrätt», att de ur rättvisesynpunkt skulle vara otillfredsställande och skapa tröskelproblem, tycker jag att situationen nästan är något komisk — tragikomisk skulle de säga som är hårdast drabbade. Ty nog är det väl så, att det var när man införde dubbelprogressiviteten med den nya villaskatten som man kom med någonting som är nytt och orättvist och som skapade tröskelproblem. Utskottets argumentering mot en ändring av en sådan här ny skattelag sammanfaller med oppositionens anmärkningar mot samma lag, när den skulle införas. En dålig och tillkrånglad lagstiftning föder, det skall jag gärna medge, kanske något konstiga ändringsförslag. Nu är det ju bara några månader sedan vi senast diskuterade dessa frågor, varför mycket väl inte bör sägas här. Jag försökte finna en uppslagsända för att ta bort skatteskärpningen för de stora familjerna, som kräver stort bostadsutrymme. Jag hittade denna gång icke någon tekniskt tillfredsställande lösning men hoppas få vara med när ärendet, enligt det särskilda yttrandets lydelse, »bör prövas i ett annat sammanhang». Herr talman! För att eventuellt bespara den socialdemokratiska skatteexpertisen ett inlägg skall jag be att få yrka bifall till utskottets förslag — även om det yrkandet ställes helt formellt och utan någon som helst entusiasm!

Herr talman! Jag hade ju nöjet att vara med i villabeskattningsutredningen. Den proposition och det beslut som riksdagen sedermera fattade på grundval av dess utredning stod icke i överensstämmelse med utredningens förslag som sådant. Den gräns som vi då föreslog låg vid 125 000 kronor. Kungl. Maj:t föreslog 100 000 kronor och den socialdemokratiska majoriteten här i riksdagen följde — helt naturligt — Kungl. Maj:ts givna besked. Med den ökning av byggnadskostnaderna som har ägt rum och som alltjämt äger rum är det fortfarande min bestämda uppfattning, att den gränsdragning som utredningen föreslog skulle ha skapat betydligt större rättvisa åt det stora flertalet villaägare i vårt samhälle såväl i dagens som i morgondagens läge.

Jag vill utöver detta bara säga, att det motionsförslag som nu föreligger över huvud taget icke tilltalar mig. Men jag förmodar att vi i sinom tid än en gång får pröva detta ärende i ett annat sammanhang, och då kanske vi får möjlighet att ändra bestämmelserna så att de blir rättvisare mot det stora antalet villaägare i vårt samhälle. Herr talman! Även jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag det kan ju vara roligt att göra det någon gång, inte bara av ren artighet utan även av något annat skäl.

Herr talman! Jag kan dela herr Lundbergs uppfattning att det, sedan de båda föregående talarna yrkat bifall till utskottets förslag, inte finns någon anledning för bevillningsutskottets »socialdemokratiska skatteexpertis> — såsom herr Lundberg uttryckte saken — ta till orda. Om vi verkligen skulle ta en diskussion på det hugskott, som herr Lundberg motionsledes har framfört, förmodar jag att det skulle bli en ganska egendomlig debatt. Herr Lundberg erkände ju själv att hans uppslag hade kommit ganska oöverlagt. Han hade inte tänkt sig in i de tekniska detaljerna. Vad som är mest intressant i betänkandet är det motionsyrkande som har framställts av herr Manne Olsson och som han har pläderat för. Problemet är alldeles säkert synnerligen stort för sådana kommuner som till huvudsaklig del hyser sommargäster i fritidshus. Som också framhålls i betänkandet, var denna fråga föremål för fritidsutredningens uppmärksamhet. Utredningen förslog att som en kompensation till kommunerna skulle man ta en särskild avgift på fastigheterna. Detta förslag fick emellertid en mycket hårdhänt kritik i remissinstanserna, och jag kan förstå det. Genomförandet av en generell avgift för fritidshusen strider i hög grad mot den praxis, som vi tillämpar inom vårt skattesystem. Någon form för att tillföra dessa kommuner en inkomst måste dock aktualiseras. Utskottet framhåller, att man förväntar att detta spörsmål skall kunna utredas och snarast möjligt föreläggas riksdagen för beslut. Utskottet framhåller som viktigt, att det väl har lättat något för fritidskommunerna genom den senaste allmänna fastighetstaxeringen, då man väsentligt höjde skatteunderlaget för dessa kommuner. Jag tror att med den skrivning, som utskottet här gjort, har man tillmötesgått motionärerna i hög grad, vilket även herr Manne Olsson bekräftat. Herr talman! Jag instämmer i yrkandet om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I denna fråga har herr Högström och jag väckt en motion om att den som har invalidbil, men som inte har förvärvsarbete, skall kunna befrias från bilskatt. Det behövs inga långa motiveringar för att klargöra, att man på detta område bör åstadkomma förbättringar. Den som i dag har förvärvsarbete och äger ett invalidmotorfordon, en bil exempelvis, kan erhålla skattebefrielse; den som inte har förvärvsarbete och följaktligen ligger i en lägre inkomstklass kan däremot tyvärr inte erhålla motsvarande skattebefrielse. Vi finner, att denna ordning inte är bra. Vi har velat peka på problemet, därför att vi tror att man bör bereda möjlighet till skattebefrielse också för dem som får nytta av det beslut, som riksdagen fattade 1965 om bidrag med ett par tusen kronor till inköp av bil. Bevillningsutskottet har avstyrkt motionen och hänvisar bland annat till handikapputredningen, som även har att syssla med de handikappades transportproblem. Jag har förståelse för den synpunkten. När det finns en utredning, har den ju möjlighet att ta upp frågan till behandling. Jag är emellertid rädd för att handikapputredningen har så mycket på programmet, att den inte hinner med allt, om den skall vara klar till 1968 års riksdag. I den situationen skulle jag gärna ha sett att bevillningsutskottet hade behandlat motionen något annorlunda. En sak till vill jag säga. I en passus i utlåtandet står det att en person som exempelvis har hjärtsjukdom inte skulle kunna erhålla det här bilbidraget. Eftersom förslaget sålunda inte kan gälla alla handikappade, finns det skäl till att inte bifalla förslaget, anses det vidare, men jag tror att utskottet har tolkat bestämmelserna alldeles felaktigt därvidlag. En människa som har hjärtbesvär och därför har svårt att förflytta sig har ju utan vidare möjlighet att erhålla de 2 000 kronor som det i regel rör sig om. Utskottets skrivning håller därför inte riktigt i sak. Eftersom alla föregående talare visat sig nådiga gentemot bevillningsutskottet och inte ställt några yrkanden, skall inte heiler jag yrka bifall till motionen i den här frågan. När nu bevillningsutskottet skrivit att handikapputredningen skall behandla frågan och framlägga förslag så snart som möjligt, vill jag bara uttala förhoppningen att förslaget verkligen skall komma till 1968 års riksdag.
Herr talman! Efter herr Karlssons anförande kan jag inskränka mig till att yrka bifall till utskottets betänkande. I sak är utskottsmajoriteten ense med motionärerna i den här frågan, och utskottet fattade sitt beslut med anledning av ett besked från handikapputredningen. Vi fick nämligen beskedet att frågan skulle behandlas i sådan tid att vi kunde få den till riksdagen redan under nästa år. Då fann vi, att vi inte hade något att vinna på att skriva till Kungl. Maj:t i ärendet. Jag hemställer alltså om bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! Den borgerliga hälften i bevillningsutskottet har samstämmigt ställt sig bakom centermotionärernas hemställan om översyn och förslag rörande ändringar i beskattningsreglerna i syfte att främja de mindre företagens konsolidering, självfinansiering och utveckling. Det är enligt vår åsikt en mycket angelägen sak det gäller för denna företagskategori. Jag har själv tidigare gång efter annan motionsvägen framfört liknande förslag till sådana ändringar i beskattningsreglerna som tar sikte på att främja de mindre företagens konsolidering. Småföretagen är utan tvivel ganska styvmoderligt behandlade i beskattningshänsende, och på grund härav ställde vi oss positiva till det förslag som nu har framförts i reservationen. Vi vill särskilt stryka under behovet av ökade självfinansieringsmöjligheter för de mindre företagen. Mindre företag har nämligen sämre sådana möjligheter än andra företag. De har inga investeringsfonder, de har små möjligheter att avskriva på lager och maskiner, m.m. I syfte att underlätta självfinansiering och kapitalbildning inom denna företagskategori har jag själv vid tidigare riksdagar framlagt motioner om avdrag i begränsad omfattning vid inkomsttaxering för avsättning till vad jag kallar en självfinansieringsfond, som skulle öppet redovisas i bokföringen. Detta förslag har varit något av ett kärleksbarn för mig i riksdagen, men jag har hittills haft ganska ringa framgång med det. En förutsättning för ett sådant avdrag skulle enligt min mening vara att inkomsten redovisas bokföringsmässigt. Även jordbrukare skulle ha motsvarande avdragsrätt. Avdraget skulle årligen begränsas till förslagsvis 10 procent av årsvinsten, varjämte fondens totala storlek skulle maximeras till 50 000 kronor. En tidsbegränsning på tio år skulle föreskrivas för fondens återförande till beskattning, varvid reglerna för ackumulerad inkomst skulle tillämpas. Det innebure en form av skattekredit, som vore till gagn för småföretagen. Eftersom, herr talman, denna tanke — som sagt är ett kärleksbarn för mig, har jag inte kunnat låta bli att erinra om detta praktiska förslag, som jag i flera år har väckt motion om. Det ligger helt i linje med reservanternas yrkande. Att företagsskatteberedningen tar upp detta och andra förslag är inte utan vidare klart. I motsats till utskottsmajoriteten har reservanterna velat ha en särskild skrivelse till Kungl. Maj:t i ämnet.

Herr talman! Herr Gösta Jacobsson talade om ett kärleksbarn. Det var ett vackert uttryck. Han har väl uppmärksammat vad utskottsmajoriteten säger i sitt betänkande, nämligen att man nu delvis är på väg att lösa dessa frågor för enskilda företagare när det gäller pensionsrätt och liknande. Investeringsfonderna lämpar sig väl inte gärna för fysiska personer, där beskattningen är progressiv. I det fallet får man väl finna andra former för att klara självfinansieringen. Det finns anledning att peka på vad som anföres på sidan 3 i betänkandet, första stycket, där det talas om att de mindre företagen är hårdare beskattade än storföretagen. Det framgår nämligen att de företagare som har en inkomst över 90 000 kronor — det är då man kommer upp i paritet med procentbeskattningen för aktiebolag — utgör bara en halv procent av totala antalet rörelseidkare. Herr Gösta Jacobsson vet att företagen betalar 40 procent i statlig skatt. En fysisk person skall tjäna över 920 000 kronor för att skatten skall utgå efter högre procenttal, förutsatt att han är gift. Jag tycker att denna siffra säger åtskilligt mer än många andra resonemang, alltså att endast en halv procent av alla enskilda rörelseidkare kommer över summan 90 000 kronor. Herr Gösta Jacobsson påstår att mindre företag inte har samma avskrivningsmöjligheter som större, vilket jag dock måste beteckna såsom en sanning med modifikation. I verkligheten är det väl ofta så att man, i den mån som rörelsen är givande, kan anskaffa varulager, maskiner och liknande, för vilket det finns avskrivningsmöjligheter. Det blir en god sparbössa även för dessa mindre företag. Problemet nu är väl: Skall man lyckas åstadkomma sådana överskott som kan möjliggöra att man kan utnyttja alla lagliga medel för avskrivning? Det är väl svårigheten nu. Det finns ett par saker som jag tror att man kan ändra. Jag är t.ex. ganska säker på att avskrivningsreglerna för byggnad blir ändrade; den frågan håller företagsskatteutredningen nu på att fundera över, men vi är ju tämligen ense om att en ändring där bör komma till stånd. Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är ytterst få småföretagare som kommer upp till en så hög beskattningsbar inkomst som 20 000 kronor; utskottsordföranden pekade ju på den gränsen. Men frågan gäller inte detta utan möjligheterna att göra avdrag i beskattningshänseende, och enligt min mening bör dessa möjligheter göras bättre för små företag. En frisör, en skräddare eller liknande företagare har exempelvis synnerligen små lager och inte särskilt mycket maskiner heller. Därför saknar han nästan helt möjligheter att konsolidera företaget via beskattningen — all inkomst beskattas med ringa möjlighet till avdrag. Han har små möjligheter att lägga upp reserver. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Med mitt yttrande avsåg jag att ge den meningen till känna att det inom riksdagens partier finns resonans för en sådan här förändring. Jag har ingen möjlighet att ange när regeringen kan lägga fram ett förslag, men så mycket är väl klart att ändrade avskrivningsregler för byggnader innebär en rätt genomgripande reform som kommer att kosta mycket pengar.

Herr Jacobsson talar om smärre företagare och nämner att exempelvis en frisör inte kan skriva bort någonting — hans varulager har så litet substansvärde. Det kan vara riktigt, men arbetsuppgiften är väl inte heller i sådana fall av den karaktären att man kan säga att företagaren löper risker. Naturligtvis löper han i arbetet samma risker som varje annan fysisk person, men som företagare är han inte underkastad några speciella risker. Numera har han ju också möjlighet att ordna sin pensionering på ett hyggligt sätt. Det jag avsåg var vad man i allmänhet kallar småföretagare av gängse typ. De 90000 kronorna i inkomst, säger han, är det inte många som uppnår. Nej tyvärr, men då har dessa personer ju inte heller en hårdare beskattning än vad bolagen har. Beloppet 90 000 kronor är valt med tanke på att man vill finna den gräns där aktiebolagsbeskattningen och beskattningen av fysisk person möter varandra. Jag tycker att den siffran är mycket upplysande.

Herr talman! Innan jag går in på argumenteringen för reservationen vid denna punkt skulle jag vilja ta upp frågan om det sätt på vilket propositioner numera skrivs. Det kan måhända förefalla litet förvånande, men jag har inte kunnat undgå att under vårriksdagen vara förvånad över det sätt på vilket propositionen i år rörande jordbruksdepartementets verksamhetsområde är skriven. Med tanke på det antal trycksidor som vi riksdagsmän på ett eller annat sätt skall gå igenom är det självfallet skönt att antalet inte är så stort; och ur den synpunkten kan det ju vara föredömligt att en departementschef är så kortfattad som möjligt. I år söker man emellertid på punkt efter punkt efter motivet för departementschefens ställningstagande. Många gånger är skrivningen så knapphändig att man inte får en aning om vad departementschefen tänkt eller varför han har tänkt på ett visst sätt. I stället har någonting nytt införts. Departementschefen förklarar anledningen till att vissa ämbetsverk och institutioner finns till och bedriver på det sättet något av en studiecirkeleller upplysningsverksamhet. Jag kan inte underlåta att till protokollet få antecknat detta förhållande. På sid. 26 behandlas t.ex. statens växtskyddsanstalt. På ett tiotal rader beskrivs där vad anstalten gör och vilka uppgifter den har. Anstalten begär emellertid ett anslag på cirka 68 000 kronor med följande motivering: »För att bl.a. minska användningen av starkt giftiga kemikalier för bekämpning av insekter bör ekologiska undersökningar av skadegörarna bedrivas vid anstalten». Detta är en mycket intressant uppgift. Anstaltsstyrelsen vill alltså ver ka för att få fram medel utan negativa biologiska effekter. På denna punkt har jordbruksministern inte bifallit anslagsframställningen, men han har inte angivit anledningen till sitt ställningstagande. Det konstateras bara på några få rader följande: »Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 3 051 000 kr. Jag har därvid, utöver medel till löneomräkningen, beräknat 17 000 kr. för att täcka merkostnaden för kontroll av växtmaterial som importeras under annan tid än ordinarie arbetstid.»> Omedelbart därefter följer Kungl. Maj:ts hemställan. Denna synnerligen kortfattade motivering förvånar den som studerar dessa frågor. Man tvingas att gå tillbaks till petitan och de övriga källskrifterna, vilket i och för sig förstås kan vara nyttigt. Men inte heller där får man svar på motivet till ett avslag på en intressant fråga. Jag har en känsla av att departementschefen tidigare på en punkt som denna skulle ha uttalat att han inte ville ta ställning till exempelvis det redovisade anslaget antingen av statsfinansiella skäl eller på grund av att dessa problem kommer att beaktas av en utredning, nämligen i detta fall naturresursutredningen. Det är sådant som man inte kan låta bli att förvåna sig över. Jag vill bara till protokollet anteckna detta. Det blir inte lättare för oss enskilda riksdagsmän att arbeta när vi vet så litet om motivet för departementschefens ställningstagande. Sedan skulle jag vilja gå över till punkt 8, befrämjande av husdjursaveln m, m. Det är en reservation knuten till den punkten, och det är en reservation som på intet sätt kan sägas vara av någon större betydelse. Jag skulle vilja uttrycka saken så att reservationen har tillkommit i förtrytelsen över att vi inte kommit överens i jordbruksutskottet på denna punkt. Bakom reservationen ligger en motion om att det lilla anslag som nu beviljas till hästaveln skulle få ses som en klumpsumma, över vilken lantbruksstyrelsen skulle få förfoga, utan att riksdagen fastställer delramar för detta ändamål. Jag tror att det skulle vara ett praktiskt förfaringssätt — vi har velat hävda detta i motionen och i reservationen. Att man inte kunde komma överens om en skrivning i detta fall tycker vi bara är ett bevis för att man inte ser tillräckligt praktiskt på saken från den andra sidan. Jag vill alltså med denna motivering yrka bifall till reservationen vid punkt 8.

Herr talman! Vad som föranledde mig att begära ordet redan på denna punkt var att herr Isacson uttalade ett allmänt omdöme om propositionen. Jag kan i viss mån instämma med honom om att årets proposition är svårläst. Han nämnde att omfånget är ungefär bara hälften av föregående års proposition. Detta beror till dels på att många punkter är utbrutna för att behandlas i samband med särskilda propositioner. Det beror också på att man i år har gjort avsevärda beskärningar i uppställningar och motiveringar. Jag håller med herr Isacson om att detta har medfört att läsningen avsevärt försvårats. På många punkter är det svårt att komma till klarhet om vad som verkligen föreslås utan att gå till de olika verkens petitaäskanden. Jag hörde av vårt sekretariat att man där i större utsträckning än tidigare har infordrat petita från verken. Jag vill här understryka att det är ett önskemål från utskottets sida att vi får en fylligare skrivning som underlättar läsningen. En orsak till nedskärningen i år lär vara den konflikt som rådde när propositionen skrevs. Det är ändå befogat att vi här säger ifrån att vi önskar en fylligare skrivning, så att vi inte behöver studera respektive petita vid sidan om för att rätt förstå propositionens innehåll. skulle jag vilja citera något av vad en av petitaförfattarna skriver: »Årets statsverksproposition är utomordentligt restriktiv. Sparsamhetens kyliga och snåla vindar blåser tvärsigenom hela det statliga verksamhetsfältet. Praktiskt taget inget område lämnas oberört. De vackert och omsorgsfullt uppmurade petitabyggnaderna smulas obarmhärtigt sönder från grunden och ramlar ihop som korthus. Departementsprövningen har närmast karaktären av rena bombräden. Det är inte mycket mer än ruinhögar som blir kvar av petitorna — knappt det ibland.» Det är alltså inledningen. Sedan går författaren vidare och säger att han förstår orsaken. Det är vårt ekonomiska läge o. s. V., och så fortsätter han: »För skogsbrukets vidkommande måste emellertid från dess företrädares sida allvarligt beklagas att kraftigt restriktiva åtgärder i fråga om det statliga stödet till näringen skall behöva sättas in just vid en tidpunkt som den nuvarande. I stället för en åtstramning synes tvärtom i rådande brydsamma lönsamhetsläge för skogsbruket en ökning av det allmännas insatser ha varit påkallad för att göra det möjligt för företagarna att — till båtnad för landet — någorlunda snabbt komma ur den nuvarande pressande ekonomiska vågdalen.

Men det är inte min mening att gå in på det ekonomiska spörsmålet. Det var länge sedan jag hade anledning delta i kammarens ekonomiska debatter. Men jag skulle vilja understryka den sista meningen i citatet, nämligen att en ökad statlig satsning borde ha varit pengar som, sett på längre sikt, skulle räntat sig. Jag tror att dessa ord kan vara berättigade. I varje fall är de värda att diskutera. Jag tänker då bl.a. på den hittills underdimensionerade skogliga forskningen. Här har emellertid sedan vi skrev utlåtandet och behandlade propositionen hänt en del genom att departementschefen i går eller i förgår på kammarens bord lade fram proposition nr 51 om den skogliga forskningen. Jag har inte hunnit mer än flyktigt granska den, men jag har ändå fått intrycket att den är positiv, och det är glädjande. Det är alltså en positiv insats från departementschefens sida som jag uppskattar, men den får vi tillfälle att återkomma till. Vad jag i första hand ställer mig frågande till och där positiva insatser kanske i första hand borde ha kommit i fråga är läget i övre Norrland. Jag undrar om inte satsningen på skogsbruket där borde ha varit större i nuvarande läge. Vi har ju i kammaren diskuterat virkesbalanser i övre Norrland, vilka i viss mån varit något motsägande. Man har fruktat rätt stor råvarubrist. Somliga har varit optimistiska, andra mera pessimistiska. I proposition nr 51, som grundar sig på ett betänkande av f. generaldirektör Erik Höjer som ensamutredare, instämmer denne i vad långtidsutredningen framhållit, nämligen att knapphet på virke kan uppstå i Norrland redan före 1970. Det är en kort nådatid vi har, och blir det en allvarlig råvarubrist kommer det naturligtvis att få mycket allvarliga konsekvenser för övre Norrland. Jag skall inte gå närmare in på dessa problem, men jag tror att departementschefen bör beakta dem. Det är just där som jag ställer mig tveksam om huruvida man inte trots det ekonomiska läget skulle ha gått in för större och kraftigare åtgärder. Jag tror nämligen att läget är mycket allvarligt där uppe och att en brist på råvaror kan få mycket allvarliga följder. Både på skogsvårdens, skogsvägsbyggandets, skogsdikningens m.fl. områden skulle jag gärna ha sett att man för nästa budgetår satt in större krafttag för att förhindra att ett katastrofläge inträder. Nu skall jag emellertid villigt erkänna att departementschefen kan åberopa en del till sitt försvar i detta fall. Jag väckte förra året en motion om medel för försöksverksamhet med mekaniserad dikning och skogsodling kombinerad med gödsling. Jag tänkte då inte minst på de ofantliga arealer av välbelägna sumpmarker som finns i Norrbotten och Västerbotten och som kan, om de görs produktiva, producera miljontals kubikmeter virke. Denna motion fick ett ganska surt mottagande i utskottet av departementschefens partikamrater. Det blev ändå till slut en ganska positiv skrivning, men det blev inga medel. Det är med desto större tillfredsställelse som jag noterat att skogsstyrelsen har äskat ett anslag på 100 000 kronor för detta ändamål, och sedan har departementschefen — någon har sagt att det skett av misstag, men jag hoppas så inte är fallet — ökat beloppet till 200 000 kronor. Jag är naturligtvis mycket glad över detta, helst som denna medelstilldelning har kombinerats med inrättandet av en laboratur i skoglig torvmarkslära. Min enda anmärkning är att det hade varit klokt att även höja anslaget till skogsdikning över huvud taget. Dessa 200000 kronor tas nämligen från det anslag på en halv miljon kronor, vill jag minnas, som utgår till skogsdikning, alltså i år ett oförändrat anslag. Jag ser också i denna nya proposition att generaldirektör Höjer, anvisar denna så att säga dikningsväg som en av de viktigaste vägarna att öka våra virkestillgångar, alldeles speciellt i Norrland. Herr talman! Vad jag här anförde var något allmänt om propositionen. Om reservationerna har jag inte mycket att säga — det är ju där fråga om rätt obetydliga saker. Jag förekommer själv bara under en reservation och den gäller den punkt som vi nu behandlar. Där har jag bara att instämma i vad herr Isacson har yrkat, nämligen bifall till reservationen. Det är ju inte här fråga om några ytterligare medel, utan det är bara fråga om en klok fördelning, eller rättare sagt en friare dispositionsrätt över de medel som är anslagna till stöd åt hästaveln. Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! De båda föregående talarna har tagit upp ett par kanske mera allmänna frågor, och jag skall i mitt inlägg här inte beröra just den punkt som vi nu behandlar, utan jag skall säga några ord i anslutning till vad herr Isacson anförde, med vilken också herr Hansson i viss mån instämde. Jag tror nog att alla kammarens ledamöter har märkt att den trave av huvudtitlar som vi hämtade på våra bänkar här i kammaren den 11 januari i år var betydligt mindre omfångsrik än den varit tidigare år. Detta gäller ju inte bara nionde huvudtiteln utan samtliga huvudtitlar som i år är redigerade efter en annan princip än tidigare, och detta har väl också lett till en viss minskning av antalet trycksidor. När det gäller just nionde huvudtiteln måste vi — som herr Hansson påpekat — beakta att en del av de stora frågorna i år är utbrutna och antingen redan har presenterats eller kommer att presenteras i särskilda propositioner under riksdagen. Den nedbantning som vi kan konstatera — huvudtiteln omfattade i fjol 300 trycksidor och nu 175 sidor — är kanske inte uttryck för vad vi normalt kan räkna med, men det kan ändå sägas att det nya sättet att presentera frågorna innebär en viss koncentration. Herr Isacson har framhållit vad han uppfattar som brister. Vi har i allmänhet inte motiverat avslagen. Att en fråga inte förs fram kan bero på en eller flera omständigheter, och vi har i allmänhet avstått från att offra utrymme på sådant. Jag vill påpeka att det också finns klara förbättringar. Riksdagsledamöterna får i år en bättre orientering på vissa punkter än förut. När det gäller t.ex. statens växtskyddsanstalt, som herr Isacson talade om, under punkt E upptas nu inte bara det antal tjänster som yrkas utan också hur många tjänster som nu finns vid anstalten. Man får då bättre möjligheter att jämföra med tidigare förhållanden. I år finns en fullständig redovisning av alla delposter i omkostnadsanslaget — förut har vi i allmänhet redovisat endast de poster där det har skett förändringar. Vi presenterar nu frågorna på ett sätt som är annorlunda. Det kan å ena sidan sägas vara mera upplysande på vissa punkter, men å andra sidan medger jag gärna att koncentrationen naturligtvis har medfört att upplysningarna blivit knappare på andra punkter. I jordbruksdepartementet står vi gärna till förfogande för att ge alla de upplysningar som utskottet behöver för att få tillräcklig insyn vid bedömningen av frågorna. Skulle riksdagen mera allmänt reagera mot det nya sättet att presentera huvudtitlarna, föreställer jag mig att regeringen inte kan undgå att ta intryck av detta. Men några huvudtitlar har redan behandlats, och jag har inte noterat att man beträffande dessa har gjort motsvarande anmärkning.

Herr talman! Med herr talmannens tillåtelse hade jag tänkt uppehålla mig vid den punkt vi nu behandlar. Det har här förts en diskussion om jordbrukshuvudtiteln och huvudtitlarna i allmänhet, och man har väl, som herr statsrådet just nu sade, märkt denna koncentration som kan innebära vissa nackdelar. Låt mig nu återgå till punkt 8. Herr Isacson har behandlat den också. Jag fick den uppfattningen att det inte hade förekommit så stora meningsskiljaktig heter i utskottet om den. Det gällde väl mest de mera praktiska åtgärderna. Motionen avser inte heller annat än att försöka anlägga en praktisk syn på frågan om anslaget till hästaveln. Den motion som jag åberopar har förmenat att medlen bör ställas till lantbruksstyrelsens förfogande med en friare dispositionsrätt. Jag tror att detta vore en åtgärd som skulle befrämja smidigheten i tillämpningen. Detta kan ha ganska stor betydelse för hästavelsorganisationerna. Hästsporten är i dag en allemanssport. Förr i tiden var den kanske inte det. Den ansågs vara en sport av mera exklusiv karaktär för de besuttna familjernas ungdomar. Men det är inte så nu. Jag erinrar mig ett tal som Per Edvin Sköld höll i andra kammaren ett av de första åren som jag var med i riksdagen, där han uppehöll sig vid hästsportens stora betydelse och karakteriserade den såsom nära nog en folkrörelse eller en idrottsrörelse, i varje fall som likvärdig med vilken idrottsgren som helst. Jag tror att hästsporten har denna stora allmänna betydelse, och det bör man beakta vid anslagsgivningen till hästaveln. Hästavelsorganisationerna utövar sålunda en ganska betydelsefull verksamhet i det allmännas intresse. Jag skall inte bli mångordig, herr talman. Det är egentligen mycket sällan som jag talar i jordbruksfrågor trots att jag är jordbrukare. Jag ber med detta alltså att få yrka bifall till reservationen, ty jag tror att vad som däri föreslås är av vikt för hästaveln, hur man än i princip ser på saken.
Herr talman! Jag skulle bara vilja säga till jordbruksministern att riksdagen naturligtvis skall vara tacksam över att antalet irycksidor i jordbrukshuvudtiteln minskat. Det bör vara en klar framgång att antalet trycksidor i år är betydligt mindre än tidigare. Paketet var lättare att bära, luntan var också lättare att bläddra i. Men propositionerna bör väl ändå ge så utförliga upplysningar som möjligt, så att man inte skall behöva gå till källmaterialet för att få klarhet i ärendena. I ett utskott kan man naturligtvis alltid få fram erforderligt material, men det är ju inte bara de frågor man är med om att behandla i utskott som intresserar en, utan det gör också en rad andra frågor. Även andra departementschefer har blivit påtagligt mer kortfattade i sina motiveringar, men jordbruksministern är mästare i det avseendet. Jag ifrågasätter starkt om det kan vara till gagn för riksdagens arbete att en departementschef är så ordknapp, och jag tycker det skulle vara glädjande om riksdagen på något sätt kunde ge sin mening till känna om den saken. Det är uppenbart att statsverkspropositionen innehåller förbättringar. Det är t.ex. mycket trevligt att studera hur många befattningshavare det finns inom de olika ämbetsverken m.m. Vi kan ju konstatera att regeringen i år har lyckats bromsa den utveckling som Parkinsons lag beskriver, och det är naturligtvis ur regeringens synpunkt glädjande att kunna lämna en sådan redovisning i årets statsverksproposition.

Herr talman! Herr Isacson och herr Nils Hansson börjar diskutera en del ärenden som skall komma och kanske några som har varit. Vad gäller propositionens skrivning och sådant har jordbruksministern redan svarat, så det behöver jag väl inte säga något mera om. Jag tycker att herr Isacson nog är ute i ogjort väder när han säger att det är så knapphändigt skrivet. Det har dock inte varit för kapphändigt för utskottet. Vi har diskuterat ärendet grundligt, inte bara på materialet i propositionen utan också på remissvar i många punkter. Av utskottssekretariatet har vi fått de uppgifter och upplysningar vi har behövt. För att återgå till själva den punkt vi behandlar är det egentligen, som redan sagts, inte så mycket som skiljer. Motionärerna vill att lantbruksstyrelsen och hästavelsnämnden skall äga besluta om medelsförvaltningen för hästaveln. Jag undrar om man inte har anledning att dra den slutsatsen att det är för att få mer pengar till denna rörelse. Kungl. Maj:t har ju följt lantbruksstyrelsens förslag när det gäller pengarna, och då kan man ju tycka att även reservanterna skulle kunna vara nöjda. Herr Isacson sade att reservationen har tillkommit därför att vi inte kunde komma överens i utskottet. Ja, det är väl rätt naturligt att en reservation tillkommer under sådana förhållanden. Man behöver kanske inte säga så mycket mer om detta. Ett bifall till reservationen skulle betyda en misstro mot Kungl. Maj:t när det gäller att fördela dessa pengar. Vi beslöt så sent som under fjolåret om bestämmelserna här. Dessa bestämmelser har knappt hunnit tillämpas än, och redan nu begär man att vi skall ändra dem. Utskottet har ansett att det i dag inte finns någon anledning att ändra Kung!. Maj:ts förslag, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Skogsstyrelsen har i sitt anslagsäskande begärt ett anslag till Gammelkroppa skogsskola på 27000 kronor. Denna framställning har departementschefen inte bifallit. Skogsskolan i Gammelkroppa drives av en stiftelse, Värmlands och Örebro läns skogsskola. Den arbetar parallellt med statens skogsskolor. Intagningen vid skolan sker efter enahanda grunder som vid de statliga skolorna. Undervisningen vid skolan följer i stort sett kursplanerna vid statens skogsskolor. Skogsstyrelsen inspekterar verksamheten vid skolan och tillsätter en ledamot i skolans styrelse. I en skrivelse till skogsstyrelsen har Gammelkroppaskolans styrelse framhållit, att det ekonomiska läget är sådant att det ej synes möjligt att driva skolan i fortsättningen utan hjälp av statligt bidrag till lönekostnaderna. Skolan har begärt ett anslag på 27 000 kronor, vilket skogsstyrelsen, som jag tidigare nämnt, har tillstyrkt. Skogsstyrelsen har också framhållit den goda utbildningen vid Gammelkroppaskolan. För oss som på nära håll följer skolans arbete skulle det framstå som en gärd av rättvisa, om också denna skola finge något statligt stöd. Vi har därför motionerat om att det begärda anslaget på 27 000 kronor skulle beviljas. Jordbruksutskottet har avstyrkt motionerna, och herr Jonasson i andra kammaren och jag har reserverat oss. Jag ber, herr talman, med denna korta motivering att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det är riktigt, som herr Eriksson säger, att det i ett par motioner har yrkats på en förhöjning av anslaget med 27 000 kronor utöver vad Kungl. Maj:t föreslagit. Utskottet har dock inte velat vara med om att ge det av motionärerna begärda bidraget till den enskilda skogsskolan i Gammelkroppa. Det är inte första gången detta ärende behandlas, utan motioner med liknande yrkanden har förekommit tidigare. Nu pågår emellertid en utredning om skogsbrukets yrkesutbildning, och så länge den arbetar vill utskottet inte tillstyrka något anslag. Med den motiveringen, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Till herr Mossberger vill jag bara säga att vi motionärer väl känner till avslagsmotiveringen, men vi anser att skolan behöver stöd också under väntetiden. I denna vår uppfattning instämmer skogsstyrelsen, som i sina petita framhåller följande: »I avvaktan på det slutliga ställningstagande som kan väntas föreligga sedan skogsbrukets yrkesutbildningskommitté framlagt sitt slutbetänkande anser skogsstyrelsen att den nu aktuella verksamheten vid skolan bör stödjas.» Enligt departementschefens mening borde erforderliga medel för sjöregleringsforskning på grund av minskat bidrag från vattenkraftsintressenter kunna utgå ur de fiskeavgiftsmedel vilka upptoges enligt 2 kap. 10 § vattenlagen.

Herr talman! Vid denna punkt i jordbruksutskottets utlåtande har jag och herr Manne Olsson i denna kammare fogat ett särskilt yttrande. Vi anser nämligen i likhet med departementschefen att man tillfälligt kan ta medel till forskningen på detta område ur de fiskeavgiftsmedel som tas upp enligt 2 kap. 10 § vattenlagen. Med det särskilda yttrandet har vi bara velat markera att frågan om den fortsatta sjöregleringsforskningen behandlas av 1962 års utredning rörande organisationen av fiskeristyrelsens laboratorieverksamhet. Alla som sysslar med dessa ting vet att fritidsfisket är intimt sammankopplat med denna fråga. Vi har fått kännedom om att fritidsfiskeutredningen sannolikt måste komma in på dessa problem, och först när den har avlämnat sitt betänkande kommer proposition att föreläggas riksdagen med de förslag som betingas därav. Det är mot denna bakgrund vi har ansett att utskottet kunde åtnöjt sig med departementschefens förslag i avvaktan på det slutliga ställningstagandet. Jag har dock intet annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Under denna punkt har utskottsmajoriteten tillstyrkt en motion som går ut på ökning av anslaget till fiskerinäringen i allmänhet med 30 000 kronor utöver vad Kungl. Maj:t har äskat. I motionen anföres att pengarna skall användas för studier, kursverksamhet och dylikt. Det är klart att även vi reservanter har förståelse för att man också inom fiskerinäringen behöver en studieverksamhet. Men å andra sidan förstår vi att Kungl. Maj:t inte kunnat begära högre anslag när inte ens fiskeristyrelsen äskat några medel för detta behov. Styrelsen har nu 120 000 kronor till sitt förfogande på denna punkt; beloppet ökades med 20000 kronor i fjol. Motiveringen när man nu begär ytterligare 30 000 kronor är att det finns en lång kö av sökande som önskar bidrag för studier. Jag vill nog tro att man har en lång kö, men så är det på alla områden — vilket område vi än tänker på finns det möjligheter att göra av med ytterligare pengar. Då har vi menat att motionärerna och även utskottsmajoriteten borde kunnat ta hänsyn till det kärva ekonomiska klimatet och nöjt sig med de 120000 kronorna. Jag tror inte att det behöver bli något som helst kaos på detta område om vi nöjer oss med de föreslagna 120 000 kronorna. Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till reservationen vid denna punkt.

Herr talman! Under förevarande punkt i det utskottsutlåtande som vi nu behandlar, vilken går under rubriken Befrämjande i allmänhet av fiskerinäringen, upptas bl.a. visst statsbidrag för utbildningsverksamhet på fiskerinäringens område. Det utgår under innevarande budgetår med ett belopp av 120000 kronor. Med stöd av detta bidrag anordnas undervisningskurser och studieresor, i regel av hus hållningssällskapen i samarbete med Fiskarnas studieförbund. Utöver navigation och maskinlära anordnas kurser i handhavandet av de många nya tekniska hjälpmedel som tillkommit under de senare åren. Efterfrågan på statsbidrag till denna kursverksamhet har under en följd av år varit väsentligt större än tillgängliga medel, varför en stor del av planerade kurser ej kunnat komma till utförande. Under år 1966 ökade ansökningarna om bidrag med närmare 50 000 kronor till över 280 000 kronor. Då samtidigt omkostnaderna för anordnande av dylika kurser stigit väsentligt skulle en oförändrad medelsanvisning komma att betyda en ytterligare beskärning av det antal kurser som skulle kunna anordnas.

Jordbruksutskottets majoritet ställer sig positiv till förslaget och anför bl.a. följande: »Enligt utskottets mening utgör ifrågavarande kursverksamhet ett värdefullt led i strävandena att utnyttja möjligheterna till ökad rationalisering på fiskerinäringens område. Med hänsyn till kostnadsutvecklingen och speciellt det utbildningsbehov som ännu ej kunnat tillgodoses, finner utskottet skäl tala för att medelsanvisningen för ändamålet ökas med av motionärerna föreslaget belopp.» När man läser vad reservanterna anfört finner man att även de är positivt inställda och till stora delar understryker utskottets synpunkter. Det är bara när det gäller att ta ställning som de negativa synpunkterna kommer fram. Herr Mossberger sade att man måste ta hänsyn till det kärva ekonomiska klimatet, och det är naturligtvis ett starkt argument, inte minst i år. Här gäller det emellertid ett litet anslag och en höjning av detta med endast 30 000 kronor. Så illa ställt föreställer jag mig att det väl ändå inte är här i landet att anvisandet av detta belopp skulle bringa staten på knä. Det skulle emellertid betyda oerhört mycket för utvecklingen på detta område och för utbildningen av dessa människor, som får allt större och allt mer svårskötta båtar att handskas med. För dem skulle en anslagsökning av denna storleksordning betyda mycket. Jag ber att med hänvisning till det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Som motionär skulle jag ju kunna vara nöjd i och med att utskottet har tillstyrkt motionen och därmed en ökning av ifrågavarande anslag med 30 000 kronor. Jag vill emellertid ändå säga några ord med anledning av vad herr Mossberger som talesman för reservanterna yttrade. Herr Mossberger ville, föreföll det mig, insinuera att vi motionärer inte ansåg oss böra ta hänsyn till det statsfinansiella läget. I likhet med herr Hermansson vill jag säga att jag inte tror att 30 000 kronor därvidlag kan ha någon avgörande betydelse. Det är alldeles givet att man kan krypa bakom den där frasen om det statsfinansiella läget. Vi måste naturligtvis vara medvetna om att yrkanden om anslagshöjningar kan göras också i andra avseenden. I detta fall ligger det dock något annorlunda till, ty den studieoch den utbildningsverksamhet som =: bedrivs med hjälp av dessa medel har ju föranletts av en ändring i sjöbefälskungörelsen som innebär att skeppare på dessa fartyg och även folk i maskinrummen måste ha en viss utbildning. Många av fiskebåtarna faller just under denna bestämmelse. Fiskarna är helt enkelt tvingade att skaffa sig denna utbildning för att kunna bedriva sitt yrke. Det har vidare betonats att anslaget föregående år ökades från 100 000 kronor till 120 000 kronor. Det är riktigt. Men jag vill, liksom herr Hermansson, understryka att behovet av dessa medel har ökat i än större omfattning, nämligen från 230 000 till 280000 kronor. Jag ber därför, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till utskottets hemställan på denna punkt.

Herr talman! Det finns kanske inte anledning att ta upp någon större debatt i detta ärende. Jag erkänner att det kan vara en liten fråga, men 30 000 kronor hit och 30000 kronor dit gör snart en hel del pengar. Jag förmodar att departementschefen även måste ta sådana hänsyn vid fördelningen av de medel han kan få. Det har sagts att vi reservanter skulle vara särskilt avogt inställda mot fiskarkåren. Jag vill bestämt bestrida detta. Det är inte fråga om någon avoghet mot fiskarkåren som sådan, utan vårt ställningstagande grundar sig helt på vår uppfattning att man, i ett sådant läge som det vi nu lever i, inte skall öka anslagen på detta sätt. Om det skulle vara så som Helge Karlsson säger, nämligen att det står en lång kö och väntar på utbildning och att fiskarna är tvingade att skaffa sig denna kompetens, tror jag att problemet kan lösas på annat sätt. Det är inte nödvändigt att öka anslaget bara för ett enda års skull. Jag kan vidare inte låta bli att framhålla att det under innevarande riksdag från borgerligt håll har yrkats på en sänkning av statsutgifterna med cirka 10 procent. Om de borgerliga ledamöter som nu biträtt utskottets hemställan på denna punkt hade varit konsekventa, borde de ha yrkat på en sänkning av anslaget med 12 000 kronor i stället för att föreslå en ökning på 30 000 kronor.

Herr talman! På denna punkt föreligger ingen reservation, men jag tar mig ändå friheten att begära ordet för att säga några ord med anledning av punkten Naturvårdsupplysning. Utskottet har under denna punkt behandlat två motioner av undertecknad och herr Lothigius m.fl. Vi begärde där en ökning av anslaget med 310 000 kronor samt föreslog en skrivelse till Kungl. Maj:t med förslag att det skulle anordnas en speciell naturvårdskonferens, Utskottet har inte tillstyrkt motionerna, och vi har, såsom man säger i dylika sammanhang, på grund av statsfinansiella skäl inte kommit med någon reservation. Det finns emellertid ändå anledning att fästa uppmärksamheten på några hithörande problem, som ingalunda är alldeles oväsentliga. Vi har en statens naturvårdsnämnd som skall handlägga alla dessa frågor. Av statens naturvårdsnämnd förväntar vi att nämnden, när den står klar i sin nya utrustning, skall ta många goda initiativ. Men samtidigt som ännu ingenting skett härvidlag överfylls landskapet av skräp, och folk fortsätter som om ingenting hänt att lorta ner den svenska naturen. Här borde tas mycket mer initiativ än det i själva verket görs på många håll. Vi har en del områden i vårt land där det har tagits värdefulla initiativ, och sådana initiativ förtjänar all uppskattning. Men hur skall vi komma till rätta med dessa problem när så oändligt många människor inte förstår hur vansinnigt det är att slänga skräp omkring sig? Jag tror att vi här måste gå till väga på det sättet att vi i skolan tar upplysningen till hjälp. Vi måste uppfostra ungdomen från början i denna fråga, men också utnyttja massmedia för att klargöra för folk att man ingalunda slänger skräp gratis — någon måste betala det. Detta problem diskuterades i fjol, och då hemställde riksdagen enligt allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 3 i skrivelse till Kungl. Maj:t att dessa frågor skulle göras till föremål för speciell uppmärksamhet. Sedan dess har regeringen, efter vad jag kan finna, inte ta Ang. bidrag till naturvårdsupplysning git något initiativ, vilket jag tycker är ägnat att förvåna. Nu har statsrådet Odhnoff nyligen talat om dessa problem och bl.a. sagt att man i fråga om engångsemballagen gör besparingar i handelsledet men skjuter över kostnaden till skattebetalarna. Det är alldeles riktigt. Men det är inte bara skattebetalarna, utan också markägare och andra som har ansvaret för naturen som i stor utsträckning får betala den fortsatta nedskräpningen. Det är många intressanta spörsmål som här borde tas upp till en intensiv diskussion. Man borde kunna förvänta att regeringen tar ett initiativ som följd av allmänna beredningsutskottets och riksdagens enhälliga uttalande förra året. Vi har talat så många gånger om dessa frågor i riksdagen. Jag hoppas verkligen att regeringen nu tar ett initiativ, så att vi får klarlagt vilka möjligheter vi har att komma till rätta med detta ständigt växande problem — ty visst växer det. Det är ingen tvekan om att problemet om engångsemballaget blir större för varje år som går. Jag vill, herr talman, med det anförda ha sagt att vi ingalunda är nöjda med vad som sker på detta område, men att vi med hänsyn till kostnaden inte angivit någon speciell reservation.

Herr talman! Jag kunde också i stort sett nöja mig med att instämma i herr Isacsons synpunkter, men jag vill i anknytning till det berörda spörsmålet ändå säga några ord. Det är uppenbart att det borde ha kunnat bli ett bifall till motionsyrkandet. Trots att ett enhälligt utskott föreslår avslag på det högre anslaget finns det ändå anledning att säga att den höjning som Kungl. Maj:t föreslår med 50 000 kronor i viss mån tyvärr är att betrakta som en fiktion, eftersom det framgår av propositionen att såväl vattenvården som luftvården numera har inordnats under ett och samma anslag. Jag vill i det sammanhanget uttala den förhoppningen att de frivilligt arbetande organ som fått anslag under denna punkt inte nu kommer att få sina anslag beskärda på grund av den utvidgning av upplysningsområdet som skett genom att vattenoch luftvården också kom in jämte den vanliga naturvården. Jag skulle också vilja säga att det är väldigt angeläget att hålla de frivilligt arbetande krafterna i gång genom en positiv bidragsgivning. Som jag många gånger tidigare har deklarerat har jag nöjet att hjälpa till i ett av de frivilligt arbetande organen, nämligen Samfundet för hembygdsvård. Vi håller där på att planera omfattande kampanjer i syfte att få till stånd bättre förhållanden när det gäller nedskräpningen i naturen och liknande problem. Jag anser att det frivilliga arbetet måste fortsätta och att det skall ske på en bred front — i skolorna, i scoutverksamheten och i studieorganisationernas och bildningsförbundens. regi. Det är nödvändigt med ett betydande ekonomiskt bidrag från kommuner och landsting, men det måste ändå bli staten som bidrar med det väsentliga. Herr talman! Med det jag nu anfört vill jag understryka vikten av att vi ständigt håller intresset för dessa frågor levande. Uppfostran av människorna måste börja i hemmen. Man kastar ju inte apelsinskal på salsmattan, men man tycker sig med full rätt kunna göra det i parker och på offentliga platser. Det är ett uppenbart bevis på bristande aktning för de allmänna värden som en ren och trivsam natur innebär för oss alla. Herr talman!

Herr talman! Det är riktigt som herr Eskilsson säger att det är en ständigt återkommande begäran att domänverkets markfond skall användas på ett helt annat sätt än den ursprungligen var avsedd för. Däremot kan jag inte dela herr Eskilssons uppfattning att syftet med motionerna skulle vara att bespara staten utgifter. Jag tror att syftet med dessa motioner ligger på ett helt annat plan. Detta har också kommit till uttryck i den motion, som herr Jonasson m.fl. har väckt och i vilken det anföres att det från samhällets och näringslivets sida icke kan anses önskvärt att domänverket ökar sitt skogsinnehav. Jag tror att det är där som motionärerna har sin starkaste önskan förankrad. Motionärerna framhåller vidare, att det enskilda skogsbruket ger bättre utbyte än det statliga och att det därför finns anledning för riksdagen att beskära domänverkets markförvärv. Riksdagen har år efter år sagt ifrån att någon ändring av dispositionerna för domänverkets markfond icke får ske, och utskottsmajoriteten finner icke anledning att föreslå riksdagen någon ändring på grund av årets motion. Vi har icke blivit övertygade om att statens skogsinnehav och en eventuell ökning av innehavet står i strid med samhällets och näringslivets intressen. Motionärerna och reservanterna föreslår att markfonden får användas för inköp av särskilda naturoch fritidsområden samt för ersättning till markägare på grund av naturvårdslagens tilllämpning. Utskottsmajoriteten avstyrker denna form av finansiering och tillstyrker Kungl. Maj:ts förslag. Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Då folkpartiets representanter i jordbruksutskottet inte anslutit sig till reservationen under punkt 103 som gäller naturvården, vill jag helt kortfattat ange de skäl som föreligger för att vi kunnat oreserverat stödja utskottets förslag. Vi är helt ense med reservanterna om betydelsen av naturvården för hela vårt folk. Vi är också på det klara med att försummelser under de gångna åren gör att vi får bereda oss på att under en tid ställa betydande belopp till förfogande för att inrätta reservat och bygga upp naturvården. I reservation a vill reservanterna ändra reglerna för dispositionen av domänverkets markfond så att den må kunna tas i anspråk för inköp av särskilda naturoch fritidsområden samt för ordnande av friluftsanläggningar. I princip anser vi att det inte finns någon större skillnad mellan markförvärv för enbart jordbruksoch skogsproduktion och markförvärv för fritidsändamål. Genom det förtydligande som gjordes i jordbruksutskottets utlåtande nr 24 föregående år, där det klart sagts ifrån att domänverket vid sina inköp även bör beakta fritidsoch naturvårdsintressena, är vi till freds och får följa upp markförvärven, därest dessa icke skulle ske enligt riksdagens uttalade åsikt. När det gäller anordnandet av friluftsanläggningar anser vi det direkt felaktigt att därtill användes domänverkets markfond. Reservation b avser även disposition av domänverkets markfond, i detta fall för ersättningar till markägare för olika slag av markupplåtelser för naturvårdsändamål. Även här anser vi att fondmedel ej bör utnyttjas utan anslag utgå av skattemedel. Här har länsstyrelserna begärt ett betydande anslag, 33 miljoner kronor. Det av utskottet tillstyrkta reservationsanslaget på 3 miljoner kan därför verka obetydligt. Med hänsyn emellertid till att tidigare anslag ej hunnit förbrukas, utan en reservation på 2,5 miljoner kvarstod vid det senaste budgetårets utgång och då budgetläget, som vi alla vet är bekymmersamt, har vi ansett oss för året kunna gå med på utskottets förslag. Om man, som reservanterna föreslår, skulle ta dessa 3 miljoner ur domänverkets markfond, skulle enligt min uppfattning i stället möjligheterna till förvärv av områden lämpliga för fritidsliv försämras. Herr talman! Med detta korta anförande ber jag att få tillstyrka utskottets förslag.

Herr talman! När jag begärde ordet visste jag inte att herr Skårman skulle gå upp och säga vad jag hade på hjärtat, nämligen att vi inte kan ge utskottets uttalande i höstas den tolkning som herr Eskilsson vill ge det. Jag tror inte det skiljer något mellan utskottsmajoritetens uppfattning och departementschefens uppfattning. Jag kan inte biträda de två reservationer det här är fråga om.

Herr talman! Det var herr Magnussons yttrande som föranledde mig att begära ordet. Han var vänlig nog att tala om herr Jonasson som motionär, men var och en som läser utlåtandet finner att det även i första kammaren finns ett par motionärer. Eftersom jag är en av dessa vill jag säga att den uttydning av skriften, som herr Magnusson tillät sig att göra från denna talarstol, var riktig så till vida att han föredrog en av de motiveringar som fanns och finns. Pengar kommer in till domänverkets markfond genom försäljningar av välbelägna områden, som betingar ett överpris och som kommer att användas till tomtmark och liknande ändamål i tätorternas närhet, liksom i vissa fall genom försäljning av markområden intill kraftstationer och andra liknande anläggningar. Vi motionärer har då den uppfattningen, att det kan vara motiverat att en del av dessa pengar mycket väl kan användas för områden, som är ägnade att bereda rekreation och avkoppling åt människorna i de tätorter som indirekt ligger bakom fondens ökning.

Jag har med detta velat ha sagt, att motionärernas motivering självklart är tvåsidig. Å ena sidan skall man inte ge ökat utrymme för den ordinarie inköpsverksamheten. Det är en debatt som jag personligen har fört här i kammaren vid så många olika tillfällen, att jag i detta sammanhang inte har någon större önskan att ta upp den på nytt. Å andra sidan är det lika självklart att vi är besjälade av viljan att skapa bättre förutsättningar för tätorternas människor även i detta sammanhang. Jag har med dessa ord, herr talman, bara velat göra ett förtydligande, så att inte något intryck skulle kvarstå om att vi centermotionärer skulle ha ensidiga önskemål och motiv för vårt motionerande. Jag ber att få instämma i yrkandet om bifall till reservation a.